Herr talman! Den allmänpolitiska debatten i dag öppnades av Ulf Adelsohn genom ett frontalangrepp på socialdemokratin. Det innehöll bl.a. en riktig bredsida mot den socialdemokratiska familjepolitiken. Det vari och för sig inte någon nyhet. Familjepolitiken kommer upp senare i årets debatt, och socialministern kommer säkert att redovisa det socialdemokratiska alternativet. Men jag kan ändå inte låta bli att göra en kommentar till Ulf Adelsohns påstående att det socialdemokratiska kvinnoförbundets politiska program förbjuder kvinnorna att stanna hemma och ta hand om sina barn. Såsom kvinna och mor måste jag protestera mot en så grov misstolkning av något som har formulerats av tusentals och åter tusentals kvinnor och där årtiondens erfarenheter, verkliga behov och barnens bästa har fått styra kraven på familjepolitiska lösningar. I programmet ”Familjen i framtiden” formulerade vi en helhetssyn på familjen i samhället. Vi skisserade en modell av ett samhälle som skulle göra det möjligt att förena utbildning och förvärvsarbete med föräldraskap och gemensam fritidssamvaro. Arbetet, boendet samt mannens och kvinnans förhållande till barnen och barnomsorgen såsom ett viktigt komplement till familjen hör ihop. De svenska kvinnorna har i praktisk handling visat att de vill förena utbildning och förvärvsarbe med föräldraskap. En ständigt ökande andel av kvinnorna söker sig ut till arbetslivet. Den utvecklingen talar sitt tydliga språk, och socialdemokratin ser även kvinnornas vilja till arbete såsom en stor tillgång och vill motsvara kvinnornas förväntningar på delaktighet i samhällsbyggandet. Tyvärr får man en känsla av att det socialdemokratiska kvinnoförbundet på sistone är ganska ensamt bland de politiska kvinnoförbunden om att driva frågan om arbete åt alla kvinnor, inte bara åt de välutbildade som har förmåga att tala för sig. Kvinnor med erfarenhet av industriarbete är inte särskilt välrepresenterade i denna kammare. De är en ganska tystlåten grupp i samhället, och förklaringen till detta ligger säkert i det faktum att många av de typiska kvinnosysslorna i industrin har varit lågstatusjobb, tempoarbeten utan någon egentlig utbildning. I dag förändras även industriarbetet i mycket snabb takt, och de nya jobben ställer helt nya krav på både teoretisk utbildning och yrkesutbildning. Den nya situationen och kvinnornas ökande förvärvsfrekvens kräver nytänkande vid val av utbildning och arbetsuppgifter. Detta ställer krav på samhället och på oss kvinnor. Regeringens kampanj för att rekrytera fler kvinnor till industrin är ett bra exempel på hur samhället kan driva på frågan om arbete åt alla kvinnor på en föränderlig arbetsmarknad. 10 milj.kr. har regeringen satsat på denna kampanj, som har gett ett enormt gensvar över hela landet. Dessa 10 milj.kr. har avsatts från de 100 milj.kr. som budgetåret 1983/84 skulle användas till åtgärder för att underlätta rekryteringen till industrin. I alla län pågick verksamhet, och sammanlagt var ca 100 orter med i arbetet. Ca 500 projektledare, informatörer m.fl. var engagerade, från Kiruna i norr till Ystad i söder. Kampanjens syfte var att ge erfarenheter för framtida planering av skola och arbetsliv, så att kvinnornas ställning på arbetsmarknaden stärks. Detta har lyckats över alla förväntningar. Idérikedomen har varit mycket stor, likaså engagemanget hos dem som arbetat med de lokala projekten. På skolor och arbetsplatser togs gamla erfarenheter till vara och nya idéer prövades, allt i syfte att motverka könsuppdelningen på arbetsmarknaden och påverka flickornas traditionella utbildningsoch yrkesval. Jag skall nämna några exempel på aktiviteter från denna kampanj. En minikurs i teknik för flickor i årskurs 7 anordnades. Minikursen följdes upp med två temadagar i teknik för en större grupp flickor. De flickor som deltagit i minikursen fungerade då som instruktörer. De teman som togs upp var ljud, elektronik och enkla maskiner. Eleverna fick också besöka företag som har anknytning till dessa teman. Tanken var att det material som togs fram inom projektet sedan skall kunna användas på skolorna. Vissa skolor har kopplat ihop denna verksamhet med prao inom ”teknik och tillverkning” för de deltagande flickorna. Dataaktiviteter genomfördes både för flickor och för kvinnliga lärare. En särskild kurs om datorer och deras användning anordnades för kvinnliga högstadielärare. Temadagar och information av kvinnliga teknologer genomfördes på flera skolor med hjälp av högskolan. Detta var bara ett av projekten. Effekten av insatser som syftar till att påverka yrkesoch utbildningsval kan ofta ses först på längre sikt. Men skolor, elever och lärare som har deltagit i projekten har inte bara visat ett stort intresse och hög aktivitet i de projekt som genomförts utan fortsätter i många fall med en verksamhet i kampanjens anda. Ett tjugotal projekt hade målsättningen att öppna nya utvecklingsvägar för kvinnor i ofta mindre kvalificerade befattningar, och ett par projekt riktades direkt till arbetslösa kvinnor. Alla tidigare erfarenheter visar att kvinnorna riskerar att bli en ”restpost” vid rationalisering av industrin, om vi inte intensifierar ansträngningarna att rusta kvinnorna för nya arbetsuppgifter. En av kampanjens målsättningar var att påbörja ett förändringsarbete eller stimulera en redan pågående verksamhet. Utvärderingen av kampanjen kommer säkert att visa att detta arbete ger resultat och att dessa resultat kan få betydelse inte bara för enstaka kvinnor eller grupper av kvinnor under en begränsad tid utan som en reell förstärkning av det mer långsiktiga arbetet för jämställdhet på arbetsmarknaden. Herr talman! Till sist vill jag betona vikten av att ta vara på kvinnornas begåvning och erfarenheter just nu, när vi står mitt i en snabb förnyelse av den svenska industrin. Sverige behöver kvinnorna, och det är vår skyldighet att ta vara på kvinnornas vilja till arbete.

Herr talman! Jag tänker använda mina minuter till synpunkter på näringspolitiken från en speciell utgångspunkt. En underrubrik skulle kunna vara: Ökat konsumentinflytande för en friskare ekonomi. På det temat kommer jag att ta upp följande tre punkter: Oo Jag tänker tala om konsumentens intresse av att det finns många självständiga företag som verkar i effektiv konkurrens. Oo Den fria etableringsrätten är väsentlig för konsumenten. Jag skall förklara varför folkpartiet konsekvent säger nej till alla propåer om inskränkningar i näringsfriheten. O I en öppen ekonomi med fri handel över gränserna säkras konkurrensen. Jag skall beröra folkpartiets krav på att importbegränsningarna på tekoområdet avskaffas. Den sista delen av mitt anförande skall jag ägna åt några frågor med särskild betydelse för mitt eget län, Halland. Först alltså småföretagens roll i en liberal ekonomi. Det är i våra mindre företag som en stor del av det nytänkande sker som leder till utveckling av produkter och tjänster, en utveckling som på olika sätt kommer konsumenterna till del. I vilken utsträckning den som äger och driver ett litet företag tar beslut som innebär utvecklingssatsningar beror i stor utsträckning på den människans värderingar och intressen. Är det roligt och stimulerande att driva företag, så är det naturligt att man också satsar på fortsatt utveckling trots att det innebär stora arbetsinsatser och risktagande. När däremot de politiska besluten upplevs negativt av företagsledaren minskar intresset för sådana satsningar. Även de beslut som rör ägandet av företag och alltså inte direkt påverkar själva verksamheten får i de små familjeföretagen sådana effekter. Samma person är samtidigt ägare och företagsledare. När företagsägaren är missnöjd försvinner entusiasmen och framtidstron hos företagsledaren. Denna nära koppling mellan de båda rollerna är enligt min uppfattning en väsentlig anledning till att investeringsviljan i denna del av vårt näringsliv f.n. är betydligt lägre än i de större företagen. Småföretagarna anser inte att de beslut som fattats av den socialdemokratiska regeringen sedan 1982 och som på olika sätt berör företagandets villkor tillräckligt beaktat deras situation. Herr talman! När man utformar lagar och regler som påverkar de mindre företagen måste företagaren som person sättas i centrum. Det finns en rad områden där ett sådant synsätt skulle ha lett fram till annorlunda beslut. Om inte valresultatet 1985 möjliggör en avveckling av löntagarfonderna, kommer Sverige att få en utveckling som leder bort från marknadsekonomin. Det är naturligt att fonderna i stor utsträckning påverkar småföretagarnas syn på framtiden. De kollektiva löntagarfonderna måste avskaffas. Såväl det totala skattetrycket som vårt skatteoch avgiftssystems utformning har en avgörande betydelse för hur företagen uppfattar det näringspolitiska klimatet. En fortsatt sänkning av marginalskatterna är tillsammans med slopad arvsoch förmögenhetsskatt på det arbetande kapitalet i företagen två angelägna åtgärder. För företag som inte är stora nog att hålla sig med särskilda kamerala avdelningar är det omfattande krånglet i samband med myndighetskontakter ett ständigt bekymmer. Det dagliga arbetet med företagets skötsel kräver en stor arbetsinsats av företagsledaren. Han eller hon uppfyller samtidigt flera funktioner, som alla är viktiga för effektiviteten i verksamheten. När andra uppgifter läggs på företaget minskar hans eller hennes möjligheter att lyckas med det som är väsentligt. Jag har berört några områden där jag anser att politiker och myndigheter måste visa större förståelse för småföretagarna och deras arbetsvillkor. Det handlar om att skapa ett skattesystem som gör att det lönar sig att arbeta och som möjliggör ett generationsskifte, i stället för att välskötta företag måste säljas till näringslivets kedjebyggare. Det handlar också om att minska byråkrati och krångel och att skapa en positivare attityd gentemot de människor som är beredda till stora arbetsinsatser och ekonomiska risker för att utveckla en affärsidé. En avgörande betydelse både för företagandet och för konsumenter är den fria etableringsrätten. Ändå utsätts denna nu för attacker från olika håll. Mest aktiv har den s.k. Heurgrenkommissionen varit, bl.a. med sitt förslag om näringstillstånd. Dess värre är det inte alldeles ovanligt att tankar i den här riktningen vinner visst gehör hos redan etablerade företagare och deras anställda. Motiven för de här kraven kan vid ett hastigt påseende tyckas både ädla och vällovliga. Det vanligaste skäl som anges är att man måste komma åt ekonomisk brottslighet, och det är naturligtvis en strävan som folkpartiet delar. Men vi är övertygade om att de skadliga effekterna av att begränsa näringsfriheten vida överskrider de positiva. Det är ytterst tveksamt om ett införande av näringstillstånd över huvud taget skulle få någon brottsbekämpande effekt! Däremot vet vi att det skulle leda till krångel, byråkrati och godtycklighet. Och framför allt vet vi att konsumenten står som förlorare. Nya varor och tjänster hindras från att prövas på marknaden, urvalet minskar och priserna stiger. Herr talman! En fri handel över gränserna innebär att jordens samlade resurser används så effektivt som möjligt. Varje land gör i princip vad det är bäst på. Sedan byter man varor och tjänster med varandra. Det här låter kanske blåögt och ouppnåeligt, men enligt folkpartiets uppfattning måste Sverige alltid ha detta mål i sikte. Vi måste själva undvika åtgärder som leder i motsatt riktning. Folkpartiets syn på handelspolitiken gör att vi är kritiska mot regeringen framför allt på en punkt, nämligen beträffande importbegränsningarna gentemot u-länderna på tekovaror. Vår kritik har fått förnyad aktualitet av att flera utredningar redovisats som bekräftar vår uppfattning att Sveriges omfattande importbegränsningar på tekovaror inte skyddat svensk tekoindustri. Visserligen minskar vi importen av kläder från u-länderna, men samtidigt blir den andel av tillförseln som utgörs av svenska kläder också mindre. Förklaringen är att klädimporten från EG-EFTA-länderna ökar. De uteblivna effekterna för svensk tekoindustri är egentligen skäl nog för att slopa importrestriktionerna. Ändå finns enligt vår uppfattning två invändningar som är viktigare. U-länderna måste få hjälp med att bryta sig loss från sin ofta ensidiga roll som leverantörer av råvaror. Skall de lyckas bredda sin produktion måste de samtidigt veta att deras varor tas emot på de rika ländernas marknader och inte stoppas vid gränsen. Vi anser att Sveriges restriktiva hållning när det gäller import av tekovaror från u-länderna står i direkt strid med vår uttalade vilja att förbättra levnadsvillkoren för människorna i de fattigaste länderna. Aldrig någonsin har vi haft så omfattande begränsningar som vi har i dag. Den andra utgångspunkten för vår kritik mot importbegränsningarna är konsumentens berättigade krav på billiga och bra kläder. Beräkningen pekar på att en oreglerad tekoimport skulle betyda att priserna sänks ca 15-20 90. Barnfamiljer skulle vinna mest på en ökad u-landsimport, uppskattningsvis betydligt mer än 1 000 kr. per år. Sammantagna blir argumenten för att avskaffa handelsrestriktionerna på tekoområdet mycket starka. Herr talman! Det är inte särskilt underligt att kommunikationsfrågorna länge betraktats som väsentliga för Hallands län. Från norr till söder, längs hela vår vackra kuststräcka, går en av landets viktigaste trafikleder, E 6-an. Den förbinder betydelsefulla industrioch turistcentra i Norge och Sverige med övriga Europa och spelar en avgörande roll såväl för den tunga nyttotrafiken som för turistnäringens framtid i den här regionen. Efter flera års målmedvetet arbete från en enig länsopinion lyckades vi vända ett markant ointresse hos centrala beslutsfattare till ett ställningstagande för motorvägsstandard på den nu aktuella utbyggnadsdelen. Nu måste samma insikt om kommunikationernas betydelse få prägla den fortsatta diskussionen. En rad samverkande faktorer gör att man nu för första gången kan skönja en helhetslösning på Västkustens kommunikationsproblem. Inom ramen för det så kallade Scandinavian Link-projektet studeras nu möjligheten att förbättra transportmöjligheterna mellan Oslo och Läbeck. Transportsystemet omfattar, förutom motorvägen, avsevärt förbättrade järnvägsförbindelser. För de hårt prövade hallänningar som envisas med att förflyttas sig med tåg måste det sistnämnda vara ljuv musik. Västkustbanan mellan Göteborg och Malmö har stora kapacitetsproblem. Både medelhastigheten och standarden på vagnmaterialet har fått åtskilliga resenärer att undra om tiden har stått stilla sedan andra världskriget. Oavsett vad som händer med Scandinavian Link måste vi snarast få en upprustning av västkustbanan. Herr talman! Det finns en annan aktuell kommunikationsfråga i Halland just nu. Den gäller den nästan omöjliga situation som lokalradion försatts i på grund av Sveriges Radios besparingskrav. Enligt en utvecklingsplan, daterad i oktober 1979, skulle en station som Radio Halland i år, 1985, ha 39 tjänster. Det har i stället blivit 21! Under sådana omständigheter blir det i längden omöjligt för personalen att uppfylla de krav som lyssnarna har rätt att ställa på sin lokalradio. Även om verksamheten vid några av landets lokalradiostationer har diskuterats och kritiserats, har lokalradion för många människor blivit ett viktigt komplement till lokaltidningarna. Förutom t.ex. nyhetsbevakning, aktuell debatt på kommunaloch länsnivå och utrymme för lokal underhållning har lokalradion gjort betydande insatser i samband med allvarliga olyckstillbud. Gasolyckan i Karlskoga och snöovädret på ostkusten är aktuella exempel. Också från Halland finns det liknande erfarenheter att peka på. Det är särskilt allvarligt att brist på resurser nu hotar Radio Hallands lokalredaktion i Varberg. Den har bland annat en central funktion om det skulle inträffa en kärnkraftsolycka vid Ringhals eller en klorgasolycka vid Värö bruk. Dessutom skulle en indragning av denna och liknande lokalredaktioner omöjliggöra en önskvärd satsning på en decentraliserad verksamhet inom lokalradion. Folkpartiet accepterar inte det aktuella förslaget om besparingar inom Sveriges Radio. För att utnyttja de enorma möjligheter som en väl fungerande radio ger måste finansiella förutsättningar skapas. Bland annat därför bör radion också få tillgång till reklammarknaden. Enligt vår uppfattning måste lokalradion ges bättre resurser. Möjligheten att verka som en lokal radio får inte äventyras genom att man tvingas dra in lokalredaktioner som t.ex. den i Varberg.

Herr talman! Hantverk och småindustri har då och då förklarats ha spelat ut sin roll i ett samhälle präglat av rationell storindustri. I Fredbergs ”Det gamla Göteborg” från 1920 skrivs t.ex.: ”När den socialt intresserade ser storindustrins frammarsch väntar han att få läsa det sista bladet i hantverksyrkenas historia. Men det bladet skrives icke. Hur övermäktig storindustrin än är, hur många hantverk den än kommer att förkväva, kommer likvisst vissa grenar av hantverket att bestå som självständiga yrken.” Ja, det är glädjande nog så att hantverket inte endast består utan också utvecklas. Jag vågar påstå att jag inte helt saknar förutsättningar att tala för de verkligt små företagarna. Tänk då inte i första hand på ”små” utan på ”många”. Mer än 99 96 av alla företag har färre än 200 anställda. Tänk inte på ”litet” utan på ”betydelsefullt”. Småföretagen svarar för mer än hälften av sysselsättningen i det privata näringslivet. Tillsammans har de 1 miljon anställda. Tänk på produktion och service. Tänk på utveckling och förnyelse. Hantverket har alltid varit en nödvändig följeslagare till människan, under hennes utveckling från naturahushållningen till dagens rationella industrisamhälle. Sedan 600 år tillbaka har vi i Sverige en fast boende och självständig hantverkarklass. Den har genom århundraden spelat en utomordentligt viktig roll för framåtskridandet och välståndet. Hantverk står för kvalitet och service. Utan den ansvarsmedvetne yrkesmannens tjänster kan ett modernt samhälle inte existera. Det finns inga maskiner som helt kan ersätta människan. De stora verkstadsföretagen är i sin enorma produktion beroende inte enbart av tekniskt fulländade maskiner utan också — och kanske framför allt — av ett mycket stort antal små underleverantörer och servicemän. Hantverket sätter människan i centrum. Människan får där utföra ett meningsfullt arbete, i en miljö där företagsdemokrati rådde långt innan ordet var uppfunnet. Den alldeles övervägande delen av småföretagen är familjeföretag, där ägaren tillsammans med familjemedlemmar är verksam. Det förtjänar ofta upprepas att det direkta ansvaret för företagets ledning i kombination med det personliga ekonomiska risktagandet kräver ett engagemang, vars betydelse för näringslivets utveckling inte nog kan betonas. Härav följer självklart att betydelsen av företagaren som individ särskilt måste framhållas. Det är hans eller hennes personliga egenskaper när det gäller att leda och driva företaget, hans eller hennes vilja att satsa pengar och våga ta risker samt tron på sig själv och sina medarbetare som skapar det nyföretagande och de nya arbetstillfällen vi så väl behöver. Det är — för att använda ett slitet uttryck — inne att berömma företagarna och då särskilt de mindre. Det är nog gott och väl — och för all del också på tiden. Men människorna som får höra dessa vackra ord även från politiker vars mål och lycka är ett socialistiskt samhälle, där staten bestämmer allt och där konkurrens och frihet inte finns, börjar tröttna på ord, som saknar täckning, som saknar mening och som saknar allvar. Utan konkurrens vet man aldrig hur bra man är, man får aldrig något mått på sin effektivitet. Det är en självklarhet i idrottens värld. Det är det också i företagandets värld. I en fri konkurrens tvingas företagen att hålla ett lågt pris för att kunna sälja sina varor och tjänster. I en fungerande marknadsekonomi styrs produktionen av konsumenternas efterfrågan. Marknadsekonomin bygger på individens frihet och ansvar. Den ger utrymme för enskilt initiativ och främjar ekonomisk tillväxt. Den är grundvalen för social välfärd. Den stimulerar uppfinningsoch idérikedom och är därför en omistlig tillgång. Om man inser vad småföretagen betyder för Sverige, då ser man det som ytterst angeläget att handla och att handla snabbt. Vi moderater vill förenkla den arbetsrättsliga lagstiftningen, minska krånglet, underlätta generationsskiften, sänka löneskatten och marginalskatterna. Se där några exempel på åtgärder — konkreta åtgärder — som skulle öppna möjligheter för småföretagarna att spela på samma plan och i samma division som näringslivet i övrigt. Det är nödvändigt att avveckla politiska ingrepp, regleringar, byråkrati, utredningar etc. Vad företagarna behöver är näringsfrihet, inte näringspolitik. Herr talman!

Och sist — men inte minst — är det han som har byggt och format de tusen hem, där svenska människor — fattiga som rika — ha levat sitt liv, och där de ha uppfyllt den skönhetslängtan, som inte ens det ringaste liv kan undvara. Utan den svenske hantverkaren funnes inte det Sverige, som vi håller av, det land, där vi ha vår rot, våra minnen och vår framtid.”

Herr talman! I Norrbotten finns 4 000 färre kvinnor än män. I Pajala, vår nordöstligaste kommun, finns 600 färre kvinnor än män. Det beror på arbetsmarknaden. Det är främst unga kvinnor — flickor — som flyttar söderut. I Pajala, Övertorneå, Haparanda och Överkalix är förvärvsfrekvensen den absolut lägsta i landet. Kvinnor söker sig arbete där det finns, nämligen i storstadsregioner, med åtföljande obalans mellan antalet män och kvinnor, såväl i Norrbotten som i folkrika regioner. Många män i Norrbotten blir hänvisade till ensamhet, liksom avflyttade kvinnor blir det på grund av kvinnoöverskott i folkrika regioner. Läget på arbetsmarknaden i östra Norrbotten är bekymmersamt, särskilt för kvinnor. Det krävs extraordinära insatser för att stärka särskilt kvinnans ställning på arbetsmarknaden. Av statistik framgår att bara varannan kvinna i Östra Norrbotten förvärvsarbetar, ofta på deltid. Många fler behöver arbete för att kunna bo kvar, bilda familj, osv. I Storstockholm var samtidigt mer än tre av fyra kvinnor i förvärvsarbete. Statistiken visar det allvarliga arbetsmarknadsläget för kvinnor, främst i Östra Norrbotten och i inlandet. Den utvisar samtidigt en dyster framtida befolkningsutveckling. I februari 1984 antog AMS ett program där jämställdheten skall gå ”som en röd tråd” genom all verksamhet inom arbetsmarknadsverket. I arbetsmarknadsdepartementet pågår i samma syfte ett intensivt arbete med att initiera arbetsmarknadspolitiska förslag. Det är nödvändigt att särskilda åtgärder omgående vidtas för att förhindra en befolkningskatastrof i här nämnda kommuner. Idéer och projekt finns som av skilda skäl ännu inte kunnat förverkligas. Projekt har utarbetats med ett djupt engagemang bland ungdomar som analyserat bygdens framtid och av arbetarrörelsens sysselsättningsgrupper i ett ambitiöst arbete i samverkan även med forskare, industriledare och företagsledare. Det är nu synnerligen angeläget att dessa projekt inte långhalas för att sedan försvinna i utredningar. Efter våra nödrop inför en hotande befolkningskatastrof har socialdemokratiska regeringar visat sig engagerade. Dåvarande arbetsmarknadsministern Ingemund Bengtsson tillsatte i konselj 1974 en arbetsgrupp, vilken emellertid inhiberades av den borgerliga regeringen. För att inventera problem och projekt besökte vice statsministern i tre dagar Tornedalen och Östra Norrbotten. Det skedde samtidigt med den dramatiska islossningen 1984. I Övertorneå och Kalix informerades arbetsmarknadsministern om problemen på den mesta soliga och varmaste första maj i mannaminne. Det har tillsatts en arbetsgrupp som går igenom och bedömer uppslag och projekt i syfte att presentera ett program för näringslivets utveckling och för tryggad sysselsättning i Östra Norrbotten. Den socialdemokratiska regeringen har gjort snabba och riktade insatser för att hjälpa norrbottniska basindustrier med deras problem i den kris som de befann sig i vid regeringsskiftet 1982. På mycket kort tid har det gett positiva verkningar, och människor andas nu framtidstro och optimism på dessa orter. Herr talman! I denna del av den allmän politiska debatten vill jag också något uppehålla mig vid den — så som folk upplever det — ökade spänningen i Norden och förändringar i folkopinioner. De incidenter — förmenta eller verkliga — som inträffat skapar oro hos människor längst i norr. Hoten mot freden och risken för kärnvapenkrig upplevs av många som förlamande — detta mot bakgrunden av människors kunskap numera om förstörelsevapen. Alla initiativ för att skapa opinion för fred bör uppmärksammas och uppmuntras, nationellt och internationellt. Det är mot den bakgrunden som jag vill erinra om det fredsarbete som pågår längst i norr på Nordkalotten. Arbetarrörelsens organisationer i svenska, finska och norska Nordkalotten genomför ett konstruktivt fredsinitiativ, en fredsmanifestation. Det finns en bred folklig opinion för fred. Det har i historisk tid aldrig rått krig mellan folken här uppe. Vi kan emellertid inte förneka eller bortse ifrån att supermakternas intresse för Nordeuropa och Nordkalotten avsevärt ökat. Två fredsbudkavlar bärs nu fram genom byar, samhällen och städer. Det anordnas fredsveckor med studium av världsläget, men också av alla de ansträngningar för fredens sak som görs i folkrörelsearbete, genom yrkeskårers engagemang, av forskare och kyrkor samt vid politiska ledares sammanträffanden. Det anordnas fackeltåg och offentliga folkmöten vid budkavlens överlämnande. Man upplever högtid. Resignation och förlamning utbyts i optimism och tro på frid och fred. Nordkalottens fredsbudkavlar startade vid ett stort folkmöte i systerstäderna Torneå och Haparanda i början av december. Den ena budkavlen går från Torneå, genom Nordfinland till Finnmarks fylke och Troms fylke i Norge. Den andra fredsbudkavlen går från Haparanda och Kalix genom övriga Norrbotten in i Nordlands fylke. De båda fredsbudkavlarna bärs slutligen fram till Kiruna och överlämnas vid de fredsoch kulturdagar som anordnas där i mitten av juni. Nordkalotsk arbetarrörelse anser att det är väsentligt att verka för avspänning och för att en kärnvapenfri zon inrättas i Norden, som ett led i arbetet för ett kärnvapenfritt Europa och en kärnvapenfri värld, för att förhindra en kärnvapenkatastrof. Efter dagens allmänpolitiska debatt frestas man konstatera att utvecklingen ändå går framåt. Och i ett längre perspektiv framstår det ännu klarare. Vi känner alla till hur en klassisk parlamentariker avslutade sina tal: ”För Övrigt anser jag att -—--”. I dag har vi nåtts av budskapet att det efter mer än 2 000 år har slutits fred mellan Rom och Kartago. Herr talman! Fredsarbete ger inga snabba resultat. Fredsarbete tar tid, är ett tålmodigt arbete.

Herr talman! Den tekniska utvecklingen har gjort det möjligt för människan att åstadkomma spektakulära ting. En del av jordens befolkning har uppnått ett enormt materiellt välstånd, samtidigt som nöden aldrig varit större på jorden. Och alla människors egen förmåga att reda sig har minskat, sårbarheten ökat och naturen skadats. Det blir allt viktigare att ställa frågan: Vem gynnas av en viss utveckling, och vem missgynnas? I Dalarna har vi behållit många praktiska kunskaper som är i det närmaste bortglömda i övriga Sverige. Det finns fortfarande kvinnor som kan tillverka den underbart vackra Orsadräkten, från jorden till färdigt klädesplagg. Man kan odla och bereda linet, sköta får, bereda ull, spinna, väva, utsmycka och sy en dräkt som beundras i de flesta sammanhang. Man kan från lokala råvaror tillverka allt det som behövs i ett hushåll. Man kan koka lut av björkaska, binda borstar och ta fram maten från fälten och skogen. Man kan bygga hus av timret i skogen — knuttimra och uppföra. Man har kvar i minnet och har delvis återupplivat en förvaltningstradition på bynivå. Man minns de gamle, som hade stor värdighet och respekt med sig och som ingav ordning och trygghet. Orsamålet, en självständig gren av fornnordiskan, har fler ord för känslor än svenskan. Man skapade en egen musik. De underbara melodierna, som inspirerats av kyrkans gregorianska sånger, spelas av nya generationer. Det finns möjlighet till en kulturell identitet, att känna att man hör hemma och kan respektera sitt sammanhang. Det var inte så länge sedan som vår bygd var självförsörjande. Men man levde då under mycket knappa förhållanden. Så sent som på 1870-talet svalt folk ihjäli Orsa. Och de gamle förtryckte nog ofta de unga. En förändring var nödvändig, och den kom med modern teknik, företagsamhet och kommunalförvaltning. Vi har allihop fått det mycket bättre. Vi har fått välstånd, trygghet och möjligheter till utveckling. Vi har nu ett rikt differentierat näringsliv med många mindre företag. Skogen sköts med kunnighet och omsorg, och unga människor börjar återvända till jorden. Men under 1950-, 1960 och 1970-talen hukade sig många landsbygdsbor. De statsuppfostrade teoretiker som drog in i beslutsfattarpositionerna talade ett annorlunda språk och förstod inte de ursprungliga invånarnas värderingar och kunskaper. Folk fick lära sig att akta sig för att utmana löjet och att experterna visste bäst. Utvecklingen byggde inte vidare på den organisation och kunskap som fanns och inte på invånarnas villkor. Den breda kunskapen ansågs inte viktig annat än som kuriosa för turister. Inställningen har ändrats nu. Självförtroendet hos de många människorna håller på att bli starkt igen. ”Den tysta kunskapen” håller på att få röst som hörs. Hos oss är problemen enkla att lösa. Förståelsen ökar mellan människor med olika bakgrund. Det är svårare ute i världen, där olika kulturer krockar och människor förtrycks, ibland för vinningslystnad, men ofta av ren okunnighet och t.o.m. välvilja. Den industrialiserade människans högmod och etnocentrism är ett stort problem för många länders folk. Det finns en myt om ”folkets okunnighet” — The Myth of the People's Ignorance”, skriver Andreas Fugelsang i Dag Hammarskjöld-stiftelsens kommande nummer av tidskriften Developement Dialogue. Många folk it.ex. Afrika har en djup kunskap om hur man kan försörja sig på de villkor som naturen erbjuder. Förståsigpåare från de rika länderna introducerar teknik och arbetsorganisation som i sin förlängning åstadkommer öknarnas skrämmande utbredning och som ökar de många människornas fattigdom. Man för in djurarter som inte passar klimatet och växter som kräver kapital i stället för att utveckla lokal växtförädling av lokala lantsorter, så att folket självt kan behålla kontrollen och inte bli beroende av att köpa från stora multinationella bolag. En utveckling är naturligtvis viktig och nödvändig när det finns problem att lösa. Men vilken utveckling kommer till stånd? I vems intresse? Med vilken människosyn och syn på naturen sker den tekniska utvecklingen? I regeringens budget prioriteras den tekniska utbildningen och forskning en för att stärka vårt näringsliv. Det är viktigt att vi diskuterar vilken sorts teknisk utveckling vi vill främja. Skall den ge några få mer makt över vår försörjning eller skall den göra oss alla mer kunniga och ge oss redskap att förstå och hantera naturen alltmer förfinat och klokt? I livsmedelskommitténs betänkande Jordbruksoch livsmedelspolitik beskriver man olika forskarvisioner om den framtida livsmedelsproduktionen. På s. 65 konstaterar man sammanfattningsvis att ”forskningen kommer att starkt öka våra framtida möjligheter att påverka växter, djur, mikroorganismer m.m. dvs. hela vår miljö”. På s. 64 säger man: ”I de senaste årtiondenas jordbrukspolitik har effektivitetsmålet haft en framträdande roll. Efter hand har man emellertid kunnat visa på negativa konsekvenser för miljön av en alltför långt driven effektivisering.” Det är viktigt att vi lär oss av våra misstag. Vi får aldrig tro att vi har all kunskap, så att vi kan styra och ställa i naturen som det passar oss. Vi bör alltid nalkas livet med ödmjukhet och respekt. Människan kom till en jord som var uppfylld av myriader arter växter och djur. Där fanns en rik mångfald. Genom vårt sätt att se på naturen har vi utarmat mångfalden, tanklöst och okunnigt, eller snarare genom en alltför stor kunskap om detaljer och en alltför ringa kunskap om den helhet vi påverkar. Ibland kommer jag att tänka på Salig Dumboms ordspråk: Ju enklare, ju simplare. Om ett problem kan lösas på ett enkelt och jordnära sätt är det inte lockande för våra tekniker och forskare. Man söker vid sina skrivbord och laboratorier efter metoder som passar den egna specialistkunskapen men som ofta krånglar till problemlösningarna i stället för att underlätta. Med hjälp av marknadsförare och sysselsättningsargument lanserar man sedan sin dyra, dåliga metod och anklagar dem som protesterar för att vilja ”stoppa utvecklingen”. Jag känner mig ytterst tveksam till de visioner som beskrivs i jordbruksoch livsmedelspolitikbetänkandet, t.ex. följande: Med hjälp av sensorer framme på traktorn och med datorer tänker man sig att snabbt analysera markens olika behov av kväve eller bekämpningsmedel och sedan låta datorn ge signal till spridaren efter traktorn. Och jordbrukaren då? Vad blir hans uppgift? Han skall förstås köra traktorn, och jag antar att han skall se till att han får ihop så stora skördar att han kan betala för alla maskinerna. Det är fråga om vem som skall ha kunskapen och kontrollera situationen — jordbrukaren eller de teoretiska experterna. Det vore ytterst olyckligt om riksdagens beslut att ge nya medel till lantbruksuniversitetets forskning om alternativt jordbruk skulle användas till denna utveckling. Det går säkert att göra av med mycket stora pengar på den forskningen, men är resultatet alls önskvärt? Den oändliga variationen i naturen låter sig inte formaliseras i dataprogram. Människan som har praktisk erfarenhet av sin jord får med tiden en subtil kunskap, som inga teoretiker kan mäta. Det gäller att underlätta för den som brukar jorden att bli allt kunnigare, att öka arbetsglädjen och yrkesstoltheten hos de många människorna — inte i första hand att skapa en marknad för dataindustrin! Mycket av den tekniska utvecklingen tycks gå ut på att öka avståndet mellan människor och mellan människan och naturen. Arbetslivscentrum och personalen vid de dåtida sjukkassorna undersökte hur den planerade och nu genomförda datoriseringen skulle påverka arbetet. Det visade sig att personalen fick svårare att hjälpa. Deras kunskaper inriktades på att sköta datorerna mer än på att kunna lagarna och lära sig tillämpa dem på den oändliga variation av livsöden som de mötte hos de sjukförsäkrade. I den viktiga boken Datautvecklings filosofi under redaktion av Bo Göranzon visas många exempel på hur datorer kan komma till god användning men också att det finns områden där de gör mer skada än nytta. Det förefaller mig vara ett misstag att tro att man kommunicerar bättre genom en dator än genom direktkontakt med människor. Det är väsentligt att vi sätter in datakunskapen i ett större perspektiv, när vi nu går ut och utbildar ungdomen och starkt stöder forskningen. Datafilosofi bör vara en nödvändig ram för all datakunskap, så att vi inte bara suggereras att tro vad försäljarna av datorer vill för att sälja så mycket som möjligt. Djupast är det väsentligast att vi tänker igenom hur vår försörjning skall ske på klokaste sätt, så att alla får bli delaktiga både av arbetsuppgifterna och av resultatet på ett rättvist sätt, men också så att vi inte ändrar strukturer som fungerar bra bara för att hålla oss sysselsatta. Det finns så oerhört mycket viktigare och roligare saker att använda tiden till under de korta år vi får leva på jorden.

Herr talman! Den socialdemokratiska politiken har inte bara varit framgångsrik för vårt land. Den har också varit, och är, betydelsefull för oss i Stockholms län. Sedan valet 1982 har flera gamla surdegar röjts undan. Jag tänker då framför allt på det s.k. pendelstågseländet, som var ett olösligt problem under den borgerliga regeringsperioden. Den socialdemokratiska regeringen tog omedelbart itu med denna fråga, och ett år efter valet träffades ett avtal om en omfattande utbyggnad. Det innebär att kapaciteten på järnvägsnätet väsentligt kommer att förbättras, till gagn inte bara för de hundra tusentals dagliga pendelstågsresenärerna utan också i lika stor omfattning för SJ:s personoch godstrafik. I denna satsning ingår också en omfattande omoch tillbyggnad av Stockholms central, som avsevärt kommer att höja konkurrenskraften hos statens järnvägar. Herr talman! Jag vill också i det här sammanhanget påminna om att alla partier inte var överens om denna viktiga satsning. Moderaterna motsatte sig nämligen förslaget. Det var onödigt enligt moderaterna. Överfyllda pendeltåg, perronger fyllda av blåfrusna resenärer, försenade fjärrtåg och störningar i godstrafiken är således inget som bekymrar moderaterna. Sommaren 1984 presenterade regeringen ett omfattande vägpaket för Stockholms län. Det paketet innehåller många angelägna och betydelsefulla vägprojekt, som kommer att skapa en bättre regional balans, ökad säkerhet och bättre miljö. Den genomgående trafiken — den som bara skall passera genom Stockholmsområdet — kommer att slippa ifrån att kryssa sig igenom centrala Stockholm. Det innebär tidsvinster för trafikanterna och miljöförbättringar för dem som bor i det centrala området. Men även här har moderaterna en negativ inställning. I allmänna ordalag säger man sig värna om Stockholms län, och framför allt hyllar man bilismen. Men när det verkligen gäller, då visar det sig att moderaternas budskap är falskt. Låt mig ta några exempel. När det gäller väghållningen vill moderaterna skära ned anslagen med ungefär 300 milj.kr. Det motsvarar nästan hela den höjning som regeringen föreslår i budgetpropositionen. I höstas röstade man mot höjningen av bensinskatten. Något förslag om en sänkning av bensinskatten återfinns dock inte i moderaternas budgetalternativ. Detta är ett ovanligt fräckt dubbelspel. Utåt lovprisar man bilismen och anklagar socialdemokraterna för att vilja öka pålagorna. I praktisk handling föreslår man rejäla nedskärningar av väganslagen. Men moderaternas dubbelspel gäller inte bara vägarna. Moderaterna har — särskilt genom sin tidigare partiledare — försökt skaffa sig en särskild profil när det gäller skärgårdsfrågorna. Man säger sig speciellt slå vakt om Stockholms skärgård. Men samtidigt föreslår man att det statliga stödet till Waxholmsbolagets skärgårdstrafik helt slopas. Det handlar om över 10 milj.kr. eller ungefär 15 96 av bolagets totala intäkter. Det innebär att trafiken måste skäras ned eller att biljettpriserna kraftigt måste höjas. Så var det med den skärgårdsvänligheten. Moderaterna säger sig värna om äldre och handikappade. Samtidigt vill man skära bort statsbidragen till kommunernas färdtjänst och till riksfärdtjänsten. Det innebär kraftigt ökade kostnader för kommunerna och färdtjänstkunderna eller reducerad service. Listan över moderaternas falska budskap kan göras betydligt längre. Det här var bara ett litet axplock. Men det är ett axplock som med all tydlighet visar att moderaternas politik skulle få förödande konsekvenser, inte bara i glesbygden och i skärgården utan också i en storstadsregion som Stockholms län. Herr talman! Stockholms län har landets bästa arbetsmarknad, om man bara ser till utbud och efterfrågan. Men det får inte undanskymma det faktum att det samtidigt finns nära 18 000 öppet arbetslösa i vårt län. Det är lika många som antalet invånare i en normalstor kommun. Vårt län har också en betydligt större andel invandrare än övriga landet, en högre andel arbetslösa med sociala handikapp av olika slag och en kraftigare ökning av långtidsarbetslösheten. Utbud och efterfrågan på länets arbetsmarknad är inte heller i balans, vilket har inneburit en stor rekrytering utifrån, och det leder naturligtvis till att situationen för de kvarstående arbetslösa blir särskilt svår. Vi anser därför att det behövs särskilda insatser för att komma till rätta med just dessa problem på vår arbetsmarknad. Vi tycker t.ex. att det är underligt att arbetsförmedlingarna i Stockholms län har betydligt mindre personalresurser än förmedlingarna ute i landet trots att siffrorna för befolkningsunderlaget och arbetslösheten i vissa fall är desamma. Låt mig peka på ett exempel. Kontoren i Lund och i Handen utanför Stockholm har i stort sett samma befolkningsunderlag. I Lund uppgår antalet handläggare till 71 och i Handen till 40. Denna anmärkningsvärda skillnad kan knappast förklaras med att arbetslösheten skulle vara väsentligt högre i Lund än i Handen. För att minska arbetslösheten i Stockholms län krävs framför allt mer personal för att kunna hjälpa invandrare, människor med socialt handikapp och det växande antalet långtidsarbetslösa. Antalet skyddade arbetsplatser måste också utökas. För att minska rekryteringen av arbetskraft utifrån landet behövs det fler utbildningsplatser inom bl.a. gymnasieskolan. Vårt län har, som jag sade tidigare, den högsta invandrarandelen i landet, och i några kommuner är nästan var fjärde eller femte invånare utländsk medborgare. Antalet språk är också mycket stort. Det ställer särskilda krav på kommunernas hemspråksundervisning och annan service till invandrarna. Ett särskilt statligt stöd bör därför införas till kommuner som har en osedvanligt stor andel utländska medborgare. Vi vill också ha en samordning av statsbidragen till hemspråksundervisningen, så att kommunerna kan utnyttja den flexiblare och göra den effektivare. Luftföroreningarna är ett speciellt problem i storstadsregionerna. Det är särskilt viktigt att minska svavelutsläppen från bilarna. En aktionsplan mot luftföroreningar måste därför utarbetas. Tusentals människor i vårt län önskar tillbringa en del av sin fritid och semester i en fritidsstuga nära hemorten. Det gäller framför allt barnfamiljer och vanliga inkomsttagare. Men tillgången på billigt fritidsboende är i stort sett obefintlig. Det är därför angeläget att staten medverkar till att snabbt öka tillgången på olika former av fritidsboende, som även vanliga människor kan efterfråga. Herr talman! Jag har i mitt inlägg i denna sena timme försökt sammanfatta några av de frågor som vi socialdemokrater i Stockholms län anser viktiga och angelägna för vårt län och dess invånare. Jag har också visat att den socialdemokratiska politiken har varit osedvanligt framgångsrik för vårt land och län. I bjärt kontrast till detta står bl.a. moderaternas politik, som skulle få förödande konsekvenser för det stora flertalet människor i vårt län och i vårt land.

Fru talman! Rune Torwald har ställt tre frågor till mig om genomförandet av det nationella mikroelektronikprogrammet, delprogram 4 . 2. Är statsrådet beredd att tillsätta en styrgrupp där även företrädare för berörda industrier ingår? Låt mig inledningsvis framhålla att syftet med det nationella mikroelektronikprogrammet är att lyfta den svenska kompetensen inom mikroelektronikområdet ovanför den nivå som skulle ha uppnåtts om inget program hade funnits, genom att säkerställa en svensk konstruktionsoch produktionsförmåga av mikroelektronikkomponenter. Detta förutsätter ett noggrant förberedelseförfarande och en noggrann prövning. Propositionen om det nationella mikroelektronikprogrammet som riksdagen behandlade och godkände som sista fråga under höstriksdagen 1983 innebar därför startskottet för ett omfattande arbete med specifikation, anbudsinfordran och utvärderingsarbete. Det var således inte bara fråga om att anvisa erforderliga tillskott av statliga medel. De medel som anvisades skulle enligt riksdagsbeslutet användas till bl.a. teknikupphandling. För att en teknikupphandling skall vara möjlig att genomföra krävs att det finns en kompetent beställare. Detta har också varit ett krav från den medverkande industrin. Beställaren utgörs i dag av ett programråd som består av representanter för styrelsen för teknisk utveckling, försvarets materielverk, televerket och överstyrelsen för ekonomiskt försvar. Programrådet har under sig tillsatt en arbetsgrupp som svarar för den sammanhållande tekniska projektledningen på beställarsidan. Både den styrgrupp och den tekniska projektledning som Rune Torwald efterlyser finns således redan. Att låta industrin delta i programrådets arbete skulle innebära att industrin var representerad som både leverantör och upphandlare. Detta skulle vara olämpligt. Denna uppfattning har också uttalats av industrin. Det har vidare av industrin bedömts som mest ändamålsenligt att industrins medverkan sker i den direkta projektledningen. Avslutningsvis vill jag säga att det än så länge är för tidigt att göra en utvärdering av programmet. Jag följer dock fortlöpande utvecklingen inom delprogrammet.

Fru talman! Jag ber först att få tacka för svaret. Det här är dess värre synnerligen tekniska frågor, och det är inte så lätt för en inte helt tekniskt bevandrad att sätta sig in i dem. Jag skulle ändå hastigt vilja återge något av bakgrunden till min fråga. Regeringen anslog alltså i proposition 1983/84:8 medel till ett femårigt program, benämnt det nationella mikroelektronikprogrammet. Det kallas i dagligt tal NMP-4. Det har alltså gått drygt ett och ett halvt år sedan dess. Man har tydligen kommit fram till att ungefär åtta projekt var intressanta, och dem skulle man försöka driva så att man efter femårsperiodens utgång skulle göra en utvärdering och se var man hade hamnat. Det är litet märkligt att egentligen bara två av dessa projekt har kommit så långt som till avtal, och dessa var i princip klara redan när propositionen lades fram. Jag vill gärna referera vad som skrevs i ens.k. inledare i juni månad i fjol i tidningen Elteknik med Aktuell elektronik, nr 1984:11: ”STU arbetade fram förslaget till mikroelektronikprogram snabbt och effektivt. Likaså var industridepartementet på bettet och lade fram sin proposition på kort tid. Det gick ju så fort att man lade fram ett provisoriskt förslag till riksdagen förra året. Men nu i slutrushen startar man en byråkratisk skenprocess, precis som om det vore en öppen fråga vem som skall ansvara för projekten. Om STU är den formella initiativtagaren till mikroelektronikprogrammet så är Rifa” — som ingår i Ericssonkoncernen — ”den informella. Ericssonkoncernen behöver tillgång till avancerade komponenter för att kunna konkurrera på världsmarknaden med sina produkter. Åtminstone när det gäller GaAs-projektet vore det slöseri med skattemedel att lägga det på något annat svenskt företag än Rifa.” I praktiken har det blivit så att Rifa har fått ansvaret för gallinmarsenidofprojektet. Nu säger statsrådet att det inte är lämpligt att industrin finns med i programrådet. Det är ju möjligt, men det stod faktiskt i propositionen, på s. 28, att ledningen för projekten borde ges till industrin. Så har dock aldrig skett. I stället har det blivit så att även ganska enkla projekt måste gå en mängd irrvägar via programråd och annat. Vad jag var ute efter med min fråga var: Finns det något slags nätverksplanering som gör att man räknar med att de åtta projekten drivs på ett sådant sätt att de är färdiga och kan utvärderas, innan femårsperioden går ut? Det är ju detta som är det väsentliga. Jag är helt på det klara med att man inte nu kan göra någon utvärdering, men det är fråga om hur långt man har kommit och vilken planering man har när det gäller att samordna dessa åtta projekt till ett resultat.
Fru talman! Jag tycker inte vi skall bortse från det faktum att det var och är en framgång för Sverige och svensk industri att regeringen agerade så snabbt och lade fram förslag om ett särskilt program för mikroelektroniken. Arbetet hittills har gått bra, men det säger sig självt att det tar tid att göra erforderliga upphandlingar och mycket annat för åtta teknikhandlingsprojekt, som beslutades så sent som för ett och ett halvt år sedan. Utformningen av det tekniska innehållet i upphandlingen har gjorts i ett mycket nära samarbete med företrädare för industrin. Det är viktigt att komma ihåg att projekten leds gemensamt av staten och industrin. I de projekt som har beslutats är det självklart att berörda industrier ingår i ledningen för projekten, och så är också fallet. När det gäller upphandlingen av delprojekt 4, som Rune Torwald frågade om, har jag tidigare klargjort att det vore olämpligt att ha industrin representerad på beställarsidan men att industrin är med i utformningen av själva teknikupphandlingsprojektet. Jag vill också notera att upphandlingen av det största projektet, det s.k. VLSI-projektet, just har avslutats. Avtal har undertecknats och kommer inom kort att underställas regeringens prövning. Jag konstaterar med hänsyn till de frågor som Rune Torwald har ställt att det inte finns någon anledning till kritik av det sätt på vilket upphandlingen har bedrivits. Det specifikationsarbete och de anbudsförfrågningar som behövs med efterföljande utvärdering påbörjades mycket snabbt efter riksdagsbeslutet, nämligen våren 1984. Det första projektet låg sedan klart för regeringens godkännande vid halvårsskiftet förra året, dvs. sex månader efter riksdagens beslut. Sedan godkände regeringen projektet i september 1984.

Fru talman! Det är ett vackert drag att vara förnöjsam, och det är tydligen industriministern. Men industrin är inte lika förnöjsam — och knappast jag heller. Vi anser inte att det är en särskilt stor prestation att fram till nu — det är i dagarna ungefär två år sedan riksdagen fattade beslutet — av åtta projekt ha lyckats få till stånd avtal i två fall och ha ett tredje nästan färdigt. När det gäller det tredje projektet — VLSI-projektet — lär såvitt jag vet det vara så gott som självklart att det inte finns någon annan än Asea-Hafo, dvs. ASEA:s halvledarforskning, som har kapacitet att tillsammans med Ericssonkoncernen bedriva detta projekt. Det borde alltså inte ta någon längre tid att få till stånd ett avtal. Det finns ingen annan som rimligen kan åta sig detta projekt. Det är då förvånande att det skall dröja halvår innan man kommer fram till beslut. Avtal för de återstående fem projekten är ännu inte framtagna. Jag hoppas att statsrådets förnöjsamhet inte leder till att han säger: Detta går alldeles av sig självt. Det är min förhoppning att det som står i slutet av svaret — ”Jag följer dock fortlöpande utvecklingen inom delprogrammet.” — kommer att innebära att statsrådet driver på och ser till att vi så snart som möjligt får avtal om de återstående projekten. Det är av vikt, om vi skall nå ett slutresultat som är värt de pengar som har satsats.
Fru talman! Det har, herr Torwald, gått drygt ett år sedan riksdagens beslut, som fattades den 20 december 1983. Under denna tid har två av åtta projekt beslutats. Ytterligare två ligger klara för avgörande i dagarna. Tre kommer att beslutas under våren. Ett av projekten kommer inte att genomföras som ett självständigt arbete, utan blir ett sista led i ett annat projekt. Detta har gått programenligt. Det var en nyhet för mig att industrin inte är nöjd, som Rune Torwald säger. Varken till mig eller till industridepartementet har industrin hört av sig beträffande mikroelektronikprogrammet. Tydligen har herr Torwald ett speciellt kontaktarbete när det gäller industrin. Som politiskt ansvarig för departementet och mikroelektronikprogrammet vore jag mycket tacksam om jag fick veta vilka industriföretag som är missnöjda med hanteringen av programmet. Jag är mycket nyfiken på detta. Herr Torwald kanske har listan klar, så att han kan ange vilka företagen är. Om jag får dessa uppgifter, skall jag genast ta kontakt med industrierna för att höra på vilka grunder som de är missnöjda och undersöka om vi i så fall kan rätta till det förhållandet. Jag känner som sagt inte till något missnöje.
Fru talman! Jag vet inte vem som har de bästa kontakterna i denna fråga. Jag har bara noterat att jag har blivit kontaktad. Jag anser mig inte ha fullmakt att lämna ut några namn. Det är tydligen en del som anser att det i anbudsgivningen är litet känsligt att ha varit ”besvärlig”, så de kanske inte vågar höra av sig till departementet. Men jag skall naturligtvis underrätta mina uppgiftslämnare om att statsrådet är intresserad av att få kontakt med dem. Man har inom industrin varit irriterad över takten i handläggningen. Man menar att de två första projekten i praktiken var klara — det var bara att träffa ett avtal — redan innan propositionen lades fram. Så bakom de två projekten ligger inget stort arbete från departementets sida. Det var för mig en glädjande nyhet att det nu tydligen är på gång en del nya avtal. Mot denna bakgrund får vi hoppas att frågan ändå har lett till att även de inom industrin som är kritiska denna väg har fått besked om att saker och ting kommer att hända inom en nära framtid. Jag skall, som sagt, naturligtvis underrätta mina informatörer om att de, i eget intresse, bör kontakta statsrådet.
Fru talman! Det är väl ändå så, herr Torwald, att om en riksdagsman i en frågestund säger sig som underlag för sin fråga ha sådan information från de företag som är berörda som inte industriministern har, då bör jag som industriminister och departementet få tillgång till denna information. Herr Torwald åberopar ju i det här fallet missförhållanden i genomförandet av programmet. Jag känner inte till några sådana missförhållanden. Det gör inte heller generaldirektören för STU, som jag talade med så sent som i går. Några klagomål från industrin har inte framförts. Herr Torwald sitter alltså inne med specialinformation, och det är klart att jag är intresserad av att ta del av den. Då skulle vi möjligen kunna rätta till de problem som finns. Jag ser det alltså som mycket positivt om herr Torwald efter den här debatten skulle vilja ge mig de uppgifter han har. Jag kan förstå och acceptera att herr Torwald inte vill göra någon uppräkning av sina källor här i kammaren, men naturligtvis är jag nyfiken på att få veta vad som är underlaget för herr Torwalds kritik i den här frågan.

Fru talman! Ingvar Karlsson i Bengtsfors har frågat mig varför Färgelanda inte ingår i det s.k. Uddevallapaketet och vilka åtgärder regeringen avser åstadkomma för att rätta till detta misstag. Jag måste med anledning av Ingvar Karlssons sätt att fråga först understryka att det inte rör sig om något ”misstag”. I den process som föregår varje beslut om att ange kommuner där regionalpolitiskt stöd skall kunna lämnas vägs mycket noggrant argumenten för och emot. Utgångspunkten är att stor restriktivitet måste iakttas. Detta gäller naturligtvis inte enbart i Uddevallaregionen utan i alla delar av landet. Risken är annars att vi mycket snabbt får en urholkning av det regionalpolitiska stödets effektivitet. De mycket stora industrioch arbetsmarknadspolitiska insatser som nu görs i Uddevallaregionen bör på sikt gynna också Färgelanda kommun. Arbetsmarknaden i Uddevalla bör därför, sedan nu insatta åtgärder gett effekt, utgöra ett väl så gott stöd för Färgelanda som f.n. Dessutom har länsstyrelsen i Älvsborgs län tillgång till medel som kan användas för att stödja industriell utveckling i kommunen. Fördelningen av dessa medel görs av länsstyrelsen med utgångspunkt i en bedömning av hur de regionala problemen utvecklas i länets olika delar.

Fru talman! Jag tackar industriministern för svaret på min fråga. Det var den 23 januari som det s.k. Uddevallapaketet presenterades med buller och bång av fyra statsråd. Självfallet mottogs paketet positivt i Uddevalla, Munkedal och Lysekil, dvs. de kommuner som fick del av paketet. De övriga kommuner runt Uddevalla som aktivt deltagit i regionens problem fick snällt stå vid sidan och se på. Regeringen bemödade sig inte ens att skicka ett pressmeddelande, utan dessa kommuner fick information genom att lyssna på radio och se på TV och genom material som de i efterhand fick från andra håll. Detta tycker jag var ett mycket nonchalant uppträdande från regeringens sida mot dessa kommuner. Min fråga gällde Färgelanda kommun, där ca 200 personer är direkt eller indirekt beroende av Uddevallavarvet. Pendlingen Färgelanda-Uddevalla omfattar totalt över 500 personer. Färgelandaborna pendlar även till andra grannkommuner. Nettoutpendlingen omfattar ca 800 personer. Enligt Länsprogram 80 beräknas pendlingen öka ytterligare framöver. Befolkningssiffran var stigande under 1970-talet, men under senare år har befolkningskurvan planat ut, och 1984 skedde det en minskning. Trots denna utveckling bedömde regeringen att Färgelanda på senare år uppvisat en stark utveckling som till stor del baserades på det egna näringslivet. Allt detta står att läsa i promemorian om en ny framtid för Uddevallaregionen. Industriministern svarar nu att det inte rör sig om något misstag. Men om man med kännedom om den här bakgrunden ändå inte vill sätta in några speciella åtgärder, då är det ännu allvarligare. Självfallet håller jag med industriministern om att man skall vara restriktiv när det gäller att fördela de regionalpolitiska stöden, men Färgelanda måste ju uppfylla alla de krav som man kan ställa i det här avseendet. När nu en omstrukturering av Uddevallaregionen påbörjas, borde självfallet de industrifattigaste kommunerna ha prioriterats. Att Färgelanda kommun med sin stora utpendling hamnade utanför stödområdet var ett stort misstag, och denna min uppfattning delas av kommunen och även av många partikamrater till industriministern. Jag har i en motion om utvecklingen i Dalsland pekat på att Färgelanda måste få sin del av de statliga satsningarna i området. Det är väg 173 mellan Stigen och Frändefors som behöver byggas om. Regeringen prioriterar emellertid i stället en motorväg mellan Stensund och Uddevalla för bortemot 1/2 miljard. Och Volvo, ett av landets lönsammaste företag, får 200 miljoner i stöd för sin etablering, men företag som etablerar sig i Färgelanda kommer inte att få något stöd.
Fru talman! Jag noterade i Ingvar Karlssons i Bengtsfors inlägg nyss, att han inte hade ett enda gott ord att säga om regeringens Uddevallasatsning. Det fanns alltså inte ett enda ord om att denna kraftfulla satsning kommer att innebära möjligheter för Uddevallaregionen och de berörda kommunerna till ett nytt näringsliv, utan i stället var Ingvar Karlssons utgångspunkt kritik mot regeringen i olika avseenden och kritik för att satsningen inte omfattade ännu fler kommuner. Jag måste säga att detta visar på en total blindhet för vad det hela rör sig om. I det läge som Uddevallaregionen befann och befinner sig i kan Ingvar Karlsson inte ge ett litet erkännande, att regeringens kraftfulla åtgärder kan leda till något positivt i regionen och kanske även för Färgelanda kommun. Det rörde sig bara om att ta upp frågan utifrån en negativ utgångspunkt, och det beklagar jag.
Fru talman! Industriministern anser att jag skulle ha haft som utgångspunkt att stå här och berömma honom för att han inte satsade på Färgelanda, när han satsade i Uddevallaregionen i övrigt. Men industriministern måste ju förstå att det inte går att inta en sådan ståndpunkt! Det är ju Färgelanda vi diskuterar och inte Uddevallapaketet i stort. Självfallet kommer Uddevallapaketet att bidra till förbättringar i Uddevallaregionen. Om det inte kommit något paket alls, så hade det naturligtvis varit ännu sämre. Men nu gäller det ju Färgelanda, och med den utpendling och den utveckling i övrigt som Färgelanda haft under senare år tycker jag att det varit bättre att man hade satsat mera pengar närmare problemen och inte bara i Uddevalla. Jag menar inte att man skulle ha satsat mindre i Uddevalla, utan man skulle också ha tagit med Färgelanda i paketet, och då i stödområde C givetvis. Jag tycker att industriministern i den fortsatta handläggningen skall överväga, om inte Färgelanda kan få komma med i stödområde C. Detta skulle vara en fördel för Färgelanda. Det är ju den saken som frågan gäller och inte Uddevalla kommun.
Fru talman! Men herr Karlsson måste väl ändå medge att de stora problemen finns i Uddevallaregionen. Det är ju där närmare 3 000 personer som är direkt — eller närmast indirekt — berörda, eftersom varvet finns just där. Det var där det stora slaget kom. Den siffra som herr Karlsson nämnde, att 200 personer från Färgelanda arbetar vid varvet, är alltså inte korrekt. Det är 65 personer som arbetar vid varvet och bor i Färgelanda kommun — det är dessa som i dag pendlar till Uddevalla. Sedan förekommer pendling till annan del av näringslivet och till andra jobb, och de personer som ingår i den pendlingen kommer också från Färgelanda. Min filosofi i det här sammanhanget är att de förbättringar som gjorts och det hopp om en ny framtid och ett nytt näringsliv för Uddevallaregionen som finns också skall leda till positiva effekter för Färgelanda kommun, dvs. att så många nya arbeten skall kunna skapas i nya verksamheter att de människor som i dag bor i Färgelanda och arbetar i Uddevalla skall kunna fortsätta med det också i framtiden. Det viktigaste för regeringen var att sätta in åtgärderna så att säga där de negativa effekterna var störst, inte bara när det gäller Uddevallaregionen utan också när det gäller angränsande kommuner. Fru talman! Även om Färgelanda hade placerats i stödområde, hade herr Karlsson helt säkert hänvisat till någon annan kommun i angränsande område som inte kommit med i stödområdesindelningen och ställt en fråga om den kommunen.
Fru talman! Nej, det hade jag inte gjort. Självfallet finns det stora problem i Uddevallaregionen, säger industriministern. Ja, det stämmer. Färgelanda ingår ju i Uddevallaregionen. Det är bara det att industriministern har utelämnat Färgelanda i sin bedömning. Som jag sade tidigare står det i regeringens PM ”En ny framtid för Uddevallaregionen” att Färgelanda på senare år uppvisat en stark utveckling, till stor del baserad på ett eget näringsliv. Detta säger industriministern samtidigt som han vet att man i regionen har dels en stor utpendling från kommunen =— enligt länsplanen kommer den att öka framöver —, dels en befolkningsminskning. Vad som står skrivet är alltså inte sant. Jag menar att industriministern och industridepartementet har gjort en totalt felaktig bedömning. För att rätta till detta bör man överväga om inte Färgelanda skall tas med i stödområdet Det är ingen orimlig begäran. Det gäller ju 200 personer från Färgelanda kommun som direkt eller indirekt är inblandade i Uddevallavarvet.
Fru talman! Jag vill tillägga följande. När jag befann mig i Uddevalla och presenterade åtgärderna i fråga hade jag också kontakt och överläggning med folk från Färgelanda. Jag och departementet är väl informerade'om situationen i Färgelanda. Det är möjligt att jag inte ser lika pessimistiskt på den som Ingvar Karlsson i Bengtsfors gör. Jag tror nämligen att det finns så många krafter och så många förslag inom Färgelanda kommun att man där själv också kan göra insatser för att skapa ett nytt näringsliv. Jag hänvisade till att länsstyrelsen har tillgång till särskilda medel, och jag tycker att länsstyrelsen bör överväga om man skall satsa en del av de medlen på just Färgelanda. Men det som har betydelse för pendlingen är ju att vi får ett sådant framtida näringsliv i Uddevalla att människor kan bo i Färgelanda och jobba i Uddevalla. Någonting sådant är ju inte möjligt, herr Karlsson, om man inte vidtar några åtgärder efter det här med varvet. Det är ju först när man får ett nytt näringsliv — nya företag som etablerar sig och nya verksamheter — som man kan fortsätta att pendla från Färgelanda för att jobba i Uddevalla. Det är det sambandet som jag har pekat på, men herr Karlsson har litet svårt att acceptera och inse det.
Fru talman! Jag har inte svårt för att inse det sambandet, herr industriminister. Det är bara det att jag anser att man inte skall satsa på pendling — speciellt inte när man vet att denna kommer att öka, som man skriver i länsprogrammet. Industriministern säger att han har haft kontakt med folk från Färgelanda, och det tror jag säkert. Men jag tycker att departementet hade kunnat ta kontakt med representanter för Färgelanda kommun. Kommunen är ju den officiella företrädaren för färgelandaborna. Såvitt jag vet har industriministern inte tagit den kontakten, och det tycker jag är anmärkningsvärt. Visst är det en fördel att tillhöra ett stödområde. Varför skulle industriministern annars ge Uddevalla, Lysekil och Munkedal den möjligheten? Länsstyrelsen kan sätta in åtgärder, sägs det. Ja, visst kan den göra det. Men det vore ännu bättre om Färgelanda finge tillhöra stödområdet.

Fru talman! Det känns skönt att för en gångs skull kunna säga ett oförbehållsamt tack till ett statsråd för ett svar. Det vill jag göra nu, på mina egna och på kvinnoorganisationernas vägnar. Det känns mycket tillfredsställande att ha fått detta svar. Vid konferensen i Köpenhamn, där jag själv hade tillfälle att leda den svenska delegationen, fick kvinnoorganisationerna ett bidrag som gjorde det möjligt för dem att resa dit och uppehålla sig där under tiden konferensen pågick. Det var inte så dyrt att resa till Köpenhamn som det är att resa till Nairobi, vilket kanske skulle göra det helt omöjligt för många att komma i väg om man inte hade ställt upp med ett bidrag. Nu blir det SIDA som står för huvudparten av kostnaderna. Det har ingen betydelse för dem det gäller — huvudsaken är att de får möjlighet att delta. Statsrådet säger att 100 000 kr. kommer att ställas till förfogande för de organisationer som inte ingår i SIDA:s kvinnoråd. Jag har funderat över vilka organisationer det kan vara som står utanför och som kan ha intresse av att delta. Jag noterar att invandrarkvinnornas organisation tillhör dem. Jag förutsätter då att det bidrag som kommer att gå till dessa organisationer blir av den storleken att det inte bara täcker resekostnaderna utan också ger möjlighet till uppehälle. Det är kanske de organisationer som står utanför som har allra svårast att klara den ekonomiska påfrestning som ett deltagande innebär. Jag noterar också att statsrådet delar min positiva uppfattning om Forum.

Jag vill sluta med att önska statsrådet lycka till i arbetet för och under konferensen.

Fru talman! Karl Erik Eriksson har frågat mig om jag är beredd att medverka till att lokalradions nät av redaktioner kan upprätthållas. Jag vill inledningsvis påminna om de regler som gäller för verksamheten inom Sveriges Radio-koncernen, nämligen att fördelningen av medel mellan programbolagen fastställs av moderbolaget. Vid denna fördelning skall naturligtvis de riktlinjer som riksdagen fastställt följas. Ansvaret för utformningen av verksamheten vilar sedan på de olika programföretagen. Regering och riksdag har alltså ingen möjlighet att detaljstyra medelsanvändningen. När det gäller lokalradion finns det anledning att konstatera att man lyckats genomföra en långtgående decentralisering. Utöver de 24 huvudredaktionerna har lokalradion i dag 44 lokalredaktioner. Vid avtalsperiodens början 1978 var antalet lokalredaktioner 29. De nedskärningar som nu diskuteras inom koncernen är följden av att riksdagen beslutat att en besparing på 50 milj.kr. skall fördelas på Sveriges Radio-koncernens samtliga bolag . Samtidigt skall lokalradion genomföra en årlig rationalisering. Vissa nedskärningar kan alltså bli nödvändiga om riksdagens intentioner skall kunna fullföljas. Hur nedskärningarna skall fördelas mellan de olika bolagen beslutas inom koncernen.

Fru talman! Vi är alla överens om att huvudmålsättningen med lokalradion var att den skulle vara lokalt förankrad genom ett nät av lokalradiostationer.

Man pekar på penningbristen, som har gjort att man inte har kunnat bygga ut i den takt man har velat från lokalradions sida. Detta påpekas i anslagsframställningar år efter år. Man säger att man har utvecklat den mobila utrustningen. ”Men en ökad rörlighet förmår inte att helt uppväga avsaknaden av strategiskt placerade lokalredaktioner.” Man har alltså en entydig uppfattning att lokalradioredaktionerna är precis vad vi syftade till när vi fattade beslut om lokalradion. Jag tycker att det är mycket beklagligt att vi nu är i ett läge med hot om nedläggningar. Jag tackar för svaret. Jag förstår att statsrådet menar att denna fråga är en familjeangelägenhet inom den stora radiofamiljen. Men jag hade faktiskt trott, mot den bakgrund som jag har tecknat här av de riktlinjer som drogs upp av statsrådet Göranssons företrädare och som det råder fullständig enighet om, att statsrådet skulle ha kunnat ge någon meningsyttring i fråga om sin egen bedömning av ett tätt lokalradionät. En mening i svaret lyder: ”Vid denna fördelning skall naturligtvis de riktlinjer som riksdagen fastställt följas.” Får jag ändå tolka svaret så pass positivt att statsrådet är beredd att bekräfta att även han har samma inställning när det gäller betydelsen av lokalradioredaktionerna?

Herr talman! Hugo Bergdahl har frågat mig vad jag avser att göra med anledning av Västerås Visions planer att utvidga den försöksverksamhet med kabel-TV som nu pågår inom delar av Västerås till att nå alla i kommunen. Den försöksverksamhet med lokal programverksamhet i kabelnät som bedrivs av Stiftelsen Västerås Vision sker efter beslut av Sveriges Television AB. Enligt uppgifter som jag har fått innebär TV-bolagets beslut att Västerås Visions sändningar får ske inom kabelnät i Västerås. Hur många hushåll som kan nås inom kommunen begränsas alltså inte av tillståndsbeslutets utformning utan bestäms helt av kabelnätsutbyggnadens omfattning. Enligt uppgift från televerket var vid det senaste årsskiftet 2 220 hushåll samt ett antal institutioner anslutna. Stiftelsen har hos utbildningsdepartementet ansökt om tillstånd att sända den lokala kanalen över etern. Enligt ansökningen avser stiftelsen att först sända signalen okrypterad så att allmänheten kan ta emot den utan kostnad. Efter ca två månader planerar man att kryptera signalen och samtidigt ta ut en avgift för de hushåll som vill se programmen. Det är ont om frekvenser för etersändning av TV-program. För vårt land kommer det att vara möjligt att anordna etersändningar av ytterligare två, i huvudsak rikstäckande, TV-kanaler. Användningen av detta sändningsutrymme och andra viktiga massmediepolitiska frågor bör diskuteras samlat. Regeringen har tidigare i dag avslagit ansökningen från stiftelsen Västerås Vision.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. För anhängare och vänner av lokal-TV innebär svaret ett tråkigt besked. Västerås lokala kabel-TV har varit i gång sedan årsskiftet 1983-1984, under våren 1984 som ett ITV-projekt med begränsad räckvidd, sedan hösten 1984 i ett kabelnät med ungefär 2 500 hushåll i Västerås anslutna. Jag vill påstå att Västerås Vision är en del av folkrörelseverksamheten i Västerås. Västerås Vision ägs av en stiftelse, vars stiftare är bl.a. ABF, kommunala bostadsbolaget, Hyresgästföreningen, Västerås kommun, televerket, de lokala tidningarna Vestmanlands Läns Tidning, Västmanlands Folkblad och Västmanlands Nyheter av olika kulörer. Ett av syftena med kabel-TV-försöket i Västerås är att utröna förutsättningarna för lokal-TV i framtiden — dels intresset hos tittarna för lokala program, dels hushållens benägenhet att betala avgift i någon form för lokala program på det här området. De 2 500 anslutna hushållen anser stiftelsen vara ett alltför ringa antal för att ge bedömningsunderlag. Däremot skulle en etersänd Västerås Vision förändra bilden radikalt. Den lokala kanalen skulle nå samtliga kommuninvånare, ca 120 000 människor, och därmed ge ett klart besked om viljan att betala för sådana program. Redan när den eterburna lokala TV-kanalen introduceras skulle huvudmännen vara beredda att göra klart för tittarna att den fria tillgängligheten är tidsbegränsad. Styrelsens bedömning är att den fria perioden bör omfatta två månader. Undersökningsresultatet skulle komma att ställas till allmänhetens och därmed även till berörda politiska instansers förfogande. Västerås Vision är enligt vad jag har erfarit och kunnat inhämta det enda fullskaliga lokal-TV-försöket i Sverige. Det borde därför vara av intresse för fler än stiftelsen — även kulturministern — att få en verklighetsförankrad mätning av intresset för sådana lokal-TV-program. Jag vill avslutningsvis fråga statsrådet Göransson: Anser inte statsrådet Göransson att en utvidgad försöksverksamhet av den art som har planerats i Västerås vore till gagn för en framtida bedömning av lokalkabel-TV:ns möjligheter i vårt land?

Herr talman! Jag tycker att statsrådet skall än en gång noggrant läsa igenom den ansökan som har kommit från Västerås Vision samt ta del av innehållet och de önskemål som man vill ha infriade. Man ansöker om att få bedriva försöksverksamhet under en begränsad tid av två månader. Att säga att Västerås Vision inte har goda erfarenheter av den verksamhet som hittills har bedrivits är ett felaktigt konstaterande, kulturministern. Man har goda erfarenheter, men de erfarenheterna säger också att det är av stort intresse att gå vidare och utvigda försöksverksamheten för att se hur människor stärka föreningslivets andel av lotterisektorn uppfattar programmen och hur de reagerar när det gäller kostnaderna för det hela. Det är det intressanta i denna fråga.